Konstitutionsutskottets betänkande 4 samt lagutskottets betänkanden 4, 5 och 7 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

Fru talman! I alltför många år har vi nu diskuterat relationen mellan svenska kyrkan och staten. Folkpartiet tycker att det är dags att åtminstone komma överens om en tidsplan för åtgärder i syfte att ge svenska kyrkan en fri ställning gentemot staten. Detta har vi framhållit i en motion 1984/ 85:1505, där vi begär att regeringen tar initiativ till överläggningar för att nå fram till en sådan överenskommelse. Det är inte rimligt att riksdagen skall fatta grundläggande beslut om svenska kyrkans organisation, inte heller att regeringen avgör svenska kyrkans ekonomiska ramar och tillsätter dess andliga ledare, inte heller att statsmakterna i detalj avgör hur många präster som varje enskild församling skall ha. Nej, det är dags för svenska kyrkan att själv bestämma i dessa frågor. På grund av det nuvarande systemet har kyrkan, enligt min mening, kommit att politiseras alltmer. Inte heller det är någon tillfredsställande utveckling. Tvärtom talar det snarare för att det är angeläget att svenska kyrkan frigörs från staten och dess politiska struktur. Folkbokföringen bör enligt folkpartiet övertas av statliga organ. I första hand bör de fiskala uppgifterna avlyftas från kyrkan. Jag vill i detta sammanhang peka på en olägenhet med det nuvarande systemet. Församlingar utgör i dag basen för indelning i bl.a. valdistrikt. I Göteborg har man infört en samordnad områdesindelning i kommunen. Den utgår från naturliga bostadsområden. Det gör inte församlingar, eftersom deras gränser är historiska och mycket svåra att ändra, trots att det har skett stora förändringar när det gäller bostadsområdena. Nu när det i många fall gäller att dela upp kommunerna i mindre delar och införa lokala organ, t.ex. i form av kommundelsnämnder, stämmer ofta inte gränserna med församlingsgränserna. Om man som folkpartiet vill ha direktvalda organ, går detta inte med den här uppdelningen. Det talar också för att det är statliga myndigheter som skall ta över. Det här var bara ett — Prot. 1985/86:31 praktiskt exempel på svårigheter. 20 november 1985 Folkpartiet anser således att nya samtal måste föras mellan staten och Z— H—- svenska kyrkan om hur kyrkan skall kunna ges den frihet som jag har talat om, utan att de positiva värden som ligger i förhållandet att kyrkan har en rikstäckande verksamhet går förlorade. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 av Birgit Friggebo och Börje Stensson. Fru talman! Jag vill också passa på att tala i en annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen medlemskapet i svenska kyrkan. Religionsfrihetslagens bestämmelser om medlemskap i svenska kyrkan strider mot regeringsformens portalparagraf. Därför har riksdagen tvingats införa övergångsbestämmelser enligt vilka bestämmelserna om medlemskap i svenska kyrkan gäller utan hinder av 2 kap. 2 § regeringsformen. Här finns alltså en klar motsättning, vilket även konstitutionsutskottets ordförande konstaterade i en debatt i riksdagen för ett år sedan. Han yttrade: ”Övergångsbestämmelserna behövs, här finns annars en motsättning.” Vi i folkpartiet tycker att det är självklart att det i en demokrati skall finnas en viljeyttring hos den enskilde om han vill tillhöra ett religiöst samfund, en fackförening, ett politiskt parti eller var det nu kan vara för organisation. Jag vill avslutningsvis belysa frågan om medlemskap genom att berätta om min familj. Min före detta man är turkisk medborgare och muhammedan. Själv är jag svensk medborgare och medlem i svenska kyrkan, men passiv sådan. Vi kom överens om att våra barn själva skulle få bestämma vilken religion de skall ha. Men då var det någon annan som bestämde, och långt senare fick vi veta att alla tre är medlemmar i svenska kyrkan. Däremot kunde de inte bli svenska medborgare, eftersom deras far är utländsk medborgare. Först under senare år har de kunnat bli svenska medborgare. Det är något märkligt att barnen, trots att vi ville att de skulle vara svenska medborgare, då inte kunde få svenskt medborgarskap. Däremot blev de mot vår vilja medlemmar av svenska kyrkan. Jag tycker att det är dags att även ändra på medlemskapet när det gäller svenska kyrkan.

Fru talman! Riksdagen har ofta att ta ställning till förändringar på det kyrkliga området. Den avgörande förändringen som rör relationerna mellan staten och kyrkan låter dock vänta på sig. Det är snarare så, att riksdagens olika beslut befäster det nuvarande statskyrkosystemet. Frågan om kyrkans skiljande från staten har burits fram av arbetarrörelsen men också haft stöd utanför denna. Det har företagits utredningar som lagt grund för att skilja kyrkan från staten, men viljan att företa denna förändring har saknats. För vissa partier spelar tydligen principer och program en underordnad roll. Utifrån partiernas principiella ståndpunkter skulle det finnas en riksdagsmajoritet för att lösa frågan, men ingen regering har vågat lägga fram förslag härom. Riksdagen har vid upprepade tillfällen avslagit vpk:s motionsyrkanden om kyrkans skiljande från staten. Motiveringarna har skiftat, men oviljan att lösa frågan har demonstrerats. Det kan förtjäna att noteras att partier som kräver lagstiftning mot 51 kollektivanslutning tycks anse att den faktiska kollektivanslutning till kyrkan som sker redan vid födseln är godtagbar. Även om kyrkans skiljande från staten stått till debatt under åtskilliga årtionden kan man kanske säga att frågan fått ökad aktualitet nu. Genom invandringen har olika religioner blivit mer företrädda i vårt samhälle. Det ter sig alltmer orimligt att en kyrka skall ha en särställning i det svenska samhället. Att skilja kyrkan från staten är angeläget ur religionsfrihetssynpunkt. Varför tvekar ni i andra partier? Vad är det som ytterligare behövs för att vidta denna åtgärd? Underlagsmaterial finns. Långvariga diskussioner har förts med berörda parter. Motstånd finns visserligen på sina håll, men det kommer det alltid att finnas. Stödet för tanken har samtidigt växt, även inom svenska kyrkan. Det finns inga skäl att fördröja en lösning av denna fråga längre. Riksdagen bör hos regeringen begära förslag om kyrkans skiljande från staten. Det är innebörden i vpk-reservationen till konstitutionsutskottets betänkande. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 2.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 4 behandlas proposition 165 och den därtill väckta motionen nr 2 av Göthe Knutson samt sju motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Propositionen innebär bl.a. att en ny myndighet under kyrkomötet inrättas, som får namnet kyrkomötets besvärsnämnd. Denna nämnd får till uppgift att pröva besvär över beslut av svenska kyrkans centralstyrelse.

Ingela Mårtensson och Nils Berndtson har redogjort för folkpartiets resp. vpk:s reservationer. I mer än ett kvarts sekel har vi lagt ner stor möda på att diskutera kyrkans förhållande till staten. En riksdagsmotion 1956 ledde till 1958 års utredning om stat och kyrka. Därifrån gick vi till den kyrka-stat-beredning som arbetade under Alva Myrdals ledning. Därefter följde samtal mellan företrädare för stat och kyrka, som fick sin slutpunkt, kan man säga, vid 1979 års kyrkomöte. Flera förslag fördes under denna tid fram om en fri eller i vart fall friare kyrka, men inget av förslagen visade sig möjligt att genomföra. Under hela den här tiden har många viktiga problem inom kyrkan blivit liggande olösta. Man såg problemen men ville vänta med lösningen av dem till dess att den principiella frågan om förhållandet mellan stat och kyrka var besvarad. Nu kunde inte denna fråga besvaras på ett definitivt sätt. I stället kom man inom partierna liksom inom kyrkan fram till uppfattningen att det dödläge som uppstått måste brytas. I stället för att på ömse håll stånga pannan blodig valde man att försöka hitta en minsta gemensamma nämnare. Den fann man i kyrkomötesreformen. Det innebär en ökad frihet för kyrkan att själv fatta beslut om viktiga inomkyrkliga frågor, men inom ramen för ett — Prot. 1985/86:31 bevarat grundläggande samband mellan stat och kyrka. 20 november 1985 Den nyordning som vi nu har sedan 1983 måste få möjlighet at visavad —— —- den går för. Vi måste få se vilka fördelarna och nackdelarna är. Inte förrän vi sett det finns det anledning att överväga nya initiativ i kyrka-stat-frågan. Det är bra tre år sedan kyrkomötesreformen genomfördes. Det är för tidigt för en utvärdering. Jag vill, fru talman, yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist erinrar också om de utredningar och samtal som har genomförts i den här frågan. Det bör väl vara syftet då en fråga utreds att man skall komma till något resultat. Vad är det för fel på den utredning som företogs under Alva Myrdals ledning? Jag tycker att den istort skulle kunna ligga till grund för förslag om kyrkans skiljande från staten. Det borde ha gått att bygga vidare på den utredningen och klarlägga vad utredningen möjligen inte klarlade. Men ingenting har egentligen skett på det här området. Jag tycker nog, när man söker en gemensam nämnare för en lösning av frågan, att den borde vara religionsfriheten och att den bör bestämma vad partierna gör. Därför är jag mycket besviken på att partier som i sitt program har frågan om kyrkans skiljande från staten inte vågar ta detta steg.

Fru talman! Låt mig bara uppehålla mig vid ett par av de frågor som behandlas i detta betänkande. Det gäller först frågan om nya kyrka-statöverläggningar. De resultat som fanns 1979 avvisades av kyrkomötet. Därefter inleddes ett arbete som ledde fram till den kyrkomötesreform som vi i dag ser genomföras. Den första mandatperioden har nu avverkats. Redan är vi inne på förändringar i lagen om detta kyrkomöte. Men i de grundläggande principerna har reformen nu börjat att fungera. När riksdagen behandlade frågan 1981/82 uttalade konstitutionsutskottet att det var av stort värde att en långtgående enighet mellan riksdagspartierna uppnåtts i dessa frågor. Det är synd att den enigheten inte har bestått ens över den första mandatperioden för kyrkomötesreformen så att svenska kyrkan kunde få den arbetsro som behövs för att sätta reformen i sjön och för att diskutera andra angelägna frågor. Jag tar till orda i denna debatt för att 1985 års kyrkomöte också behandlade frågan om nya diskussioner mellan kyrkan och staten, då föranledda av en motion av Per-Ola Larsson, vid det tillfället moderat. I går deklarerade han att han nu kommer att vandra sina egna vägar, men denna fråga tog han uppi egenskap av moderat ledamot i kyrkomötet. Kyrkolagutskottet konstaterade vid det tillfället att ingenting har ägt rum som påtagligt ändrat förhållandena sedan 1979. Utskottet säger: ”I betraktande av den utveckling som sålunda ägt rum och ännu pågår har utskottet svårt att se hur det av 1979 års allmänna kyrkomöte avvisade 53 stat-kyrka-förslaget skulle kunna tjäna som utgångspunkt för någon sådan utredning som motionären vill få till stånd.” Man hänvisade vidare till en annan viktig sak när det gäller att svenska kyrkan måste få arbetsro. Utskottet säger att det kommer att dröja länge innan de förändringar som skett på det rikskyrkliga planet och som kommer att ske på församlingsoch stiftsplanet till fullo kan överblickas och utvärderas. De förändringar som kommer att ske på församlingsoch stiftsplanet är de som 1982 års kyrkokommitté just nu arbetar med. De kommer också att kräva insatser från svenska kyrkans sida. Att mitt uppe i detta arbete få en förnyad stat-kyrka-diskussion kan bara leda till att försämra svenska kyrkans möjligheter att arbeta med det som är det viktigaste och väsentligaste för svenska kyrkan. Den andra frågan är frågan om medlemskapsreglerna. Vi har en övergångsbestämmelse som i detta fall är lika med grundlag, och därmed är den frågan avklarad. Vi har redovisat det flera gånger från utskottet. När Nils Berndtson talar om en faktisk kollektivanslutning får man gå tillbaka och titta i konstitutionsutskottets betänkande från föregående riksmöte på denna punkt, där man ingående redogjorde för dessa regler. Rätten till utträde är beskriven där, och reglerna om hur barn följer sina föräldrar är också klart redovisade. Det är alltså inte så att barn automatiskt blir medlemmar i svenska kyrkan från födseln. Fru talman! Den tredje punkten är de frågor som tagits upp om ändringar i begravningskungörelsen. Det är i och för sig välmotiverade frågor som man tagit upp, men det finns så många andra frågor som också diskuterats när det gäller begravningsväsendet, framför allt frågor om att utjämna kostnaderna mellan församlingar när det gäller dödsbon.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
Fru talman! Bengt Kindbom säger att det skulle vara olyckligt om man mitt uppe i annat arbete fick en diskussion om stat-kyrka-frågan. Kan man se på frågan på ett sådant sätt, Bengt Kindbom? Skulle en så viktig fråga kunna verka störande, en fråga som har stått under debatt genom årtionden! Då skulle den aldrig kunna komma att lösas. Det är inte ett godtagbart skäl för att skjuta på ett avgörande att man har en mängd andra frågor till debatt.

Fru talman! Att jag anser att man inte bör störa med dessa samtal beror på att det finns en så bred uppslutning inom svenska kyrkan för att avvisa förslagen att starta nya diskussioner.

Fru talman! Det här betänkandet berör två patenträttsliga frågor: dels relationen mellan svensk och nordisk patenträtt å ena sidan och internationell eller främst europeisk patenträtt å andra sidan, dels patentverksamheten för nya tekniska utvecklingar, nya teknikformer. Dessa frågor kan förefalla sakna egentligt samband, men de har faktiskt ett slående samband, nämligen förhållandet mellan svensk patenträtt och internationell patenträtt. Det kan vara skäl att göra en bakgrundsskiss till en diskussion i patenträttsfrågor varje gång diskussionen förs. Patent omges ju med viss mystik, något som patenträtten verkligen inte är förtjänt av. Modern teknikutveckling är en kostsam affär. Det tar tid och är mycket kostsamt att utveckla ny teknik, och det gäller inte minst de teknikformer som behandlas i detta utskottsbetänkande, nämligen genteknik och bioteknik. Det innebär att en färdig produkt som vilar på ny teknik måste kunna lanseras på en marknad som är stor nog att utgöra underlag för avskrivning av de omfattande utvecklingskostnaderna. Detta i sin tur innebär att det verkligen kan ifrågasättas om inte utvecklingen inom patenträtten nödvändigtvis skall mera följa en internationell utvecklingsväg än en nationell utvecklingsväg. Särskilt för ett land så litet som Sverige, med en marknad som vilar på en befolkning på 8 miljoner människor, och med en industri som med internationellt mått mätt är en liten industri är det nästan ett krav att patenträtten utvecklas i internationell riktning i mycket högre grad än vad som hittills verkligen har skett. Det finns naturligtvis fortfarande kvar ett behov av svenskt patentskydd för den nya geniala klädnypan eller för den självskruvande skruven som kan bli resultatet av en snilleblixt någonstans i Småland. Men enligt min uppfattning är det alldeles klart att det verkliga intresset för svensk industri när det gäller utveckling av patenträtten ligger i den internationella utvecklingen. Sedan 1978 biträder Sverige Europakonventionen om patent, vilket innebär att vi i Sverige har två patenträttsliga system, som i stort sett gäller parallellt — det svenska och det rent europeiska systemet. Båda systemen ger ett privaträttsligt skydd för en uppfinning inom ett bestämt territorium. Det europeiska patentet gäller inom de nationer som biträder konventionen, vilka är de väsentliga industrinationerna i Europa, medan det svenska patentets skydd begränsar sig till den svenska marknaden. Jag kan väl i detta sammanhang, fru talman, också få peka på en term som ofta missbrukas, nämligen termen världspatent. Det är ett uttryck som saknar varje motsvarighet i verkligheten, och det förekommer egentligen bara i popjournalistiken eller möjligen i penninghungrande placerares prospekt. Vi behandlar här två motioner. Låt mig först beröra Marianne Karlssons motion, som utskottet enhälligt har avstyrkt. Hon tar upp frågan om behovet av och nödvändigheten i en harmonisering av patenträttslig praxis när det gäller europeisk patenträttsutveckling och svensk patenträttsutveckling. Utgångspunkten för Marianne Karlsson är densamma som riksdagen tidigare har haft och förmodligen alltjämt har, nämligen att man måste göra en ansträngning för att bevara svensk patenträttslig kompetens i Sverige. Som jag inledningsvis sade undrar jag om det inte är dags att börja ifrågasätta den utgångspunkten för svensk patenträttslig granskning. Jag undrar om inte istället svenska resurser borde sättas in på vårt internationella patenträttsliga utvecklingsarbete, även om det skulle betyda att det svenska patentverket kommer att minska i betydelse. Jag har förut pekat på det förhållandet att för svensk industri är ett patentskydd som kan vinnas på en stor marknad i det närmaste en förutsättning för att patentinstitutet skall ha fortsatt betydelse. Helt klart är emellertid att när det gäller bioteknik och genteknik är det utvecklingen på det internationella fältet som är av avgörande betydelse. Utvecklingen leds här av internationella organisationer. Forskningsresultat och kunskap hämtas från de många olika länderna i världen. Utvecklingen av bioteknik och genteknik är i allra högsta grad en internationell angelägenhet. Vi borgerliga reservanter har velat markera det utomordentligt angelägna i att Sverige genast går in i och påverkar internationall utveckling, framför allt inom bioteknik och genteknik. Detsamma gäller givetvis även andra teknikområden. Vi sysslar emellertid här med två motioner, en centerpartimotion och en folkpartimotion, som berör dessa två teknikområden och reservationen måste därför av naturliga skäl begränsas just till dem. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationen.

Fru talman! Effektiva skyddsformer för uppfinningar är mycket viktiga såväl för den enskilde uppfinnaren som för den tekniska utvecklingen och därmed för hela vårt samhälle. Detta gäller i särskilt hög grad inom biotekniken. Där är utvecklingstakten enorm, men just inom detta område är rättsläget synnerligen oroande. Gällande lag är nämligen inte anpassad till behovet, och därför är rättsosäkerheten besvärande. Slutsatsen blir självklar: Här behövs en förutsättningslös utredning för att klarlägga den lämpliga utformningen av ett privaträttsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Denna folkpartiets uppfattning har också fått brett stöd dels i gen-etikkommitténs betänkande, dels av de remissinstanser som har deklarerat sin positiva inställning till en sådan utredning. Det föreligger en viss oenighet inom utskottet. Minoriteten, bestående av folkpartiet som har motionerat i frågan samt centerpartiet och moderaterna som stöder folkpartiet, vill kraftigt aktivera arbetet med en sådan här effektiv skyddsform. Majoriteten, socialdemokraterna, står för en alltför passiv linje —- i varje fall en inte tillräckligt aktiv linje. Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Den allra största och viktigaste uppgiften för vår generation är att — liksom alla hittillsvarande generationer — lämna efter oss en värld som kommande generationer kan leva vidare i under goda förutsättningar. Vår generation har inte rätt att förbruka, förgifta och förstöra samt på andra sätt begränsa förutsättningarna för kommande generationer. Det är därför det är så synnerligen viktigt att vi i allt vårt arbete och i all verksamhet och i vår planering tar hänsyn till miljökonsekvenserna. Vi måste anpassa all verksamhet till ekologiska lagar och förutsättningar samt verka för resurshushållning. När det gäller miljöfrågorna är det även av största betydelse att vi försöker ta fram nya instrument för att i tid se och inse problemen och vidta åtgärder för att lösa dessa problem. Centern har som bekant under ett tjugotal år aktivt drivit dessa frågor. Även under allmänna motionstiden i januari i år väckte centern en omfattande partimotion om miljöfrågorna med krav på åtgärder och initiativ, gällande både förhållandena i vårt land och behovet av svenska insatser i det internationella miljöarbetet. I den motionen tar vi bl.a. upp vikten av att bevara en genetisk mångfald. Just den genetiska mångfalden är en grundförutsättning för bibehållande och utvecklande av liv på jorden. Över hela världen sker en snabb utrotning av de genetiska resurserna. Tusentals lokala varianter av de viktigaste grödorna försvinner. Ökat befolkningstryck, kemikaliespridning och ett hårt utnyttjande av naturresurserna har lett till att arter försvinner i ökad takt och att den takten är snabbare än utvecklandet av nya arter genom växtförädling. Genbanker är en möjlighet varmed man kan bevara den genetiska variationen för framtiden, men än så länge är resurserna för att skapa sådana banker klart otillräckliga. Ett avsnitt av motionen som behandlas av lagutskottet — de flesta avsnitten behandlas av andra utskott — är kravet att vårt land skall arbeta för att få till stånd en internationell konvention om patentering av genmaterial. Vår nuvarande patenträttsliga lagstiftning är inte utformad med tanke på levande organismer. Men gen-etikkommittén, som i fjol lämnade sitt betänkande, tog upp frågan om patent på biologiska uppfinningar. Det föll inte inom ramen för kommitténs uppdrag att göra någon utredning i frågan, men kommittén har påpekat vikten av att en utredning snarast möjligt tillsätts för en översyn av patentbarhetsbestämmelserna i patentlagen såvitt gäller biologiska uppfinningar. Sverige kan inte välja någon egen väg härvidlag, utan frågorna måste lösas på det internationella planet, påpekar gen-etikkommittén. I det betänkande vi nu diskuterar behandlas två motioner som tar upp patentering av biologiska uppfinningar. Den ena är centerns partimotion, som jag har nämnt, där det alltså yrkas att Sverige skall arbeta för att få till stånd en konvention angående patentering av genmaterial. Den andra är en folkpartimotion med krav på bl.a. tillkallande av en särskild utredning med uppdrag att göra en översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar. Utskottets icke-socialistiska ledamöter har i den till betänkandet fogade reservationen begärt att riksdagen med anledning av dessa båda motioner skall ge regeringen till känna vad som anförts om deltagande i internationellt arbete beträffande biotekniska uppfinningar och en svensk utredning på området på det sätt som gen-etikkommittén föreslagit. I reservationen betonar vi att vi inte vill föregripa regeringens ställningstagande till kommitténs betänkande om de inkomna remissyttrandena. Men vi anser att det finns mycket starka skäl för riksdagen att göra ett uttalande i dessa viktiga frågor. Enligt oss reservanter är det angeläget att Sverige med utgångspunkt i svenska intressen redan nu överväger vilka lösningar som kan vara lämpliga när det gäller det immaterialrättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar. Vi ser dessa överväganden som en förutsättning för att Sverige aktivt skall kunna påverka och delta i det internationella arbetet, vilket såsom betonas i bl.a. centermotionen är synnerligen viktigt. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till reservationen av Per-Olof Strindberg m.fl.

Fru talman! I detta lagutskottets betänkande om vissa patenträttsliga frågor behandlas tre motioner. En av dessa motioner tar upp frågan om patenterbarhetskravet i patentlagen och den europeiska patentkonventionen. De två övriga motionerna behandlar frågan om det immaterialrättsliga skyddet för biologiska uppfinningar. De två sistnämnda motionerna, som tar upp frågan om de biologiska uppfinningarna, har av de borgerliga representanterna i utskottet fullföljts med en reservation. Förslaget i reservationen går ut på att Sverige skall delta i det internationella arbetet med biotekniska uppfinningar och vidare att en svensk utredning på området skall tillsättas. När det gäller motionen om patenterbarhetskravet har en av ledamöterna fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Frågan om biologiska uppfinningar är angelägen och viktig. För stora delar av mänskligheten är dessa svårbegripliga, och för många ger de kanske också en skrämmande bild av framtiden. De biologiska uppfinningarna har också fått allt större betydelse världen över. Framför allt kan man som exempel peka på mikrobiologin. I dag används mikroorganismer för många olika ändamål, inte minst inom läkemedelsindustrin. Det är av stor betydelse att vi här i landet i dessa frågor inte skiljer ut oss från den övriga världen och försöker gå våra egna vägar. Ett internationellt samarbete på det biotekniska området är för Sveriges del av mycket stor betydelse. Vi får inte komma efter övriga länder och bli isolerade i detta viktiga arbete. Liknande motioner med i huvudsak samma syfte som de vi nu behandlar i detta betänkande har tidigare väckts, då i anslutning till de senaste ändringarna i patentlagen på det mikrobiologiska området. Reglerna om patent på mikrobiologiska uppfinningar fick, som de flesta kanske känner till, sin nuvarande utformning år 1983, då Sverige tillträdde Budapestöverenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärende. Utskottet uttalade vid detta tillfälle i sitt enhälliga betänkande 1983 bl.a. att patent kanske inte är den lämpligaste skyddsformen för alla mikrobiologiska uppfinningar. Man pekade vidare på att de flesta stora industriländer just tillämpar patent som skyddsform för dessa uppfinningar. Från utskottets sida gjordes vid samma tillfälle den bedömningen, att någon diskussion på det internationella planet om andra skyddsformer för mikrobiologiska uppfinningar inte för närvarande var aktuell. Man skrev vidare att Sverige inte utan tungt vägande skäl borde isolera sig från den internationella utvecklingen på patentområdet. Det som hänt efter det att utskottets betänkande behandlats av riksdagen 1983 är att frågan om just biologiska uppfinningar har tagits upp till internationell diskussion inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO. På hösten 1984 sammanträdde en expertkommitté inom WIPO med syfte att försöka åstadkomma ett internationellt rättsskydd för biologiska uppfinningar. I detta internationella arbete inom WIPO:s expertkommitté deltar representanter för Sverige med stort intresse. Vidare har man inom WIPO gjort en kartläggning av rättsläget på området inom de olika staterna. Ett nytt sammanträde med expertkommittén är fastställt till våren 1986. Fru talman! Innan det internationella arbete som pågår inom WIPO:s expertkommitté — med aktiv medverkan från svensk sida — är slutfört, finns det enligt utskottsmajoritetens mening för närvarande ingen anledning att från riksdagens sida ta några som helst initiativ i den riktning som anvisas i reservationen.

Fru talman! Owe Andréasson har ju här hänvisat till reservationen och framför allt till utskottsbetänkandet, där man säger att arbetet skall drivas aktivt. Han har också varnat för risken med nationella särlösningar. Vår inställning är följande. För det första avvisar vi naturligtvis nationella särlösningar. En internationell disharmoni skulle naturligtvis leda till ett orimligt rättsläge. För det andra vill vi vara grundligt förberedda för det internationella arbetet med skyddsformerna. Det blir man genom en bred inventering av hela problemområdet. Risken är annars uppenbar att man inte kan hävda sina egna berättigade intressen i de internationella sammanhangen. För det tredje tror vi att vår strategi att få fram en särskild utredningsman skulle driva frågan snabbare framåt och leda till ett bättre resultat. Med ett bifall till reservationen ökar man trycket på regeringen att frambringa en effektiv skyddsform för biotekniska uppfinningar.
Fru talman! Majoriteten i utskottet har förtroende för dem som sitter i denna expertkommitté och har för avsikt att låta den arbeta tills den slutfört sitt arbete. Därefter kan vi ta upp diskussion om vi skall ha en lagstiftning på området eller om vi skall tillsätta en utredning för att vidare utarbeta frågan. Vi är precis som reservanterna positiva till att nå en lösning på detta område.

Fru talman! Som rubrik på detta överläggningsämne skulle man kunna sätta ”Den obotfärdiges förhinder”. Detta ämne, som återkommer år efter år, gäller ideella föreningar, dvs. en form av juridiska sammanslutningar som inte är att anse som aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller ekonomisk förening. Institutet ideell förening förknippas lätt med fackföreningar, men det finns all anledning att erinra om att sammanslutningar kan ha en hel rad andra ändamål än ekonomiska intressen till föremål för sin verksamhet. Huvuddelen av oss svenskar är medlemmar i åtminstone någon förening. För ideella föreningar finns det — mirabile dictu — inga som helst rättsregler, till skillnad från vad fallet är beträffande alla de andra typerna av associationer som jag nyss räknade upp. Det som gjort frågan om lagstiftning rörande ideella föreningar så inflammerad och eldfängd är att en sådan lag skulle omfatta våra fackföreningar. Fackföreningarna har i dag en helt dominerande ställning i samhället, något som tar sig olika uttryck. Inom arbetsrätten intar de etablerade fackföreningarna en central ställning. Lagen om medbestämmande i arbetslivet är det kanske främsta exemplet härpå, men även lagen om anställningsskydd och studieledighetslagen förtjänar att omnämnas i sammanhanget. Vad som med utgångspunkt i dagens överläggning är av alldeles särskilt intresse är det förhållandet att det är fackföreningen men inte den enskilde som tillerkänns en stor del av rättigheterna i de angivna lagarna. Låt mig i detta sammanhang endast peka på arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, medbestämmandeavtal och det fackliga vetot—se närmare arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:1. Fackföreningens privilegier visar sig också däri att ett kollektivavtal kan sätta de arbetsrättsliga lagarna ur spel. Kollektivavtalet tar nämligen över lagen i vissa hänseenden, något som kan te sig överraskande från den eljest självklara synpunkten att lagen bör behandla alla lika. I lagen om anställningsskydd står det sålunda, för att ta ett exempel, att genom kollektivavtal får göras avvikelser från ett antal paragrafer i lagen, bland dem turordningsreglerna. Konsekvensen blir, åtminstone rent formellt, att den s.k. senioritetsprincipen kan sättas åsido till nackdel för en icke-medlem vid upprättandet av turordningslistor — se närmare arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:3. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren — för att härmed avsluta hänvisningen till arbetsrätten — slutligen förbinda sig att ej anställa personer som inte tillhör en avtalsslutande arbetstagarorganisation — organisationsklausul. Fackföreningens maktställning spänner emellertid över vidare områden än själva arbetsrätten. Fackföreningen har sålunda utrustats med offentliga förvaltningsuppgifter. Det kan vara fråga om utseende av ledamöter i arbetsdomstolen, i olika myndigheter och i offentliga utredningar. Nyligen tillerkände riksdagen de lokala arbetstagarorganisationerna rätt att vara närvarande vid sammanträden med alla nämnder i kommunerna utom kommunstyrelsen. Till sist är fackföreningarnas roll i löntagarfonderna inte att förglömma. Sammanfattningsvis finns det faktiskt anledning att erinra om uttalandet i förarbetena till regeringsformen, att den offentliga makten enligt vårt styrelseskick skall utgå inte från organisationerna utan från folket och att ett korporativt statsskick är främmande för grundlagen. Hur den rättsliga situationen i detta avseende rätteligen är att beteckna i dag faller utanför vårt överläggningsämne; den är emellertid behandlad i konstitutionsutskottets betänkande 1984 86:1. Att fackföreningarna hur som helst är en mycket viktig och mäktig del av vårt samhälle är uppenbart. Föreningarna kan dessutom vara rika. Är det inte, fru talman, underligt att bara denna typ av associationer är undantagen från det normsystem som ansetts böra uppställas för övriga associationer, hur små och obetydliga de än må vara. Borde det inte vara självklart att de organ, som tillagts rätt att besluta i offentliga angelägenheter och även eljest med samhällets stöd blivit utrustade med makt och inflytande, själva skall vara underkastade offentliga regler för sin verksamhet. Hur skall man annars t.ex. veta att fackföreningens beslut är ett korrekt uttryck för medlemmarnas vilja? Den frågan ställde sig regeringsrätten i det nyss berörda lagstiftningsärendet rörande närvarorätten i kommunala nämnder . Vad gäller vidare helt generellt i relationen mellan den enskilde och fackföreningen beträffande: — möjligheten att få ett beslut från föreningens sida överprövat, —- rätten att få inträda i föreningen, —- rätten att slippa bli ansluten till en förening mot sin vilja? Vad blir då svaren på de ställda frågorna? Kan medlem obetingat få ett föreningsbeslut överprövat med hänsyn till beslutets konsekvenser för honom? Medlemmen kan t.ex. anse att förening en brutit mot likhetsprincipen och behandlat honom orättvist. Vad gäller beträffande tidsfrister och jäv m.m.? Svaret är att överprövningsrätt som sådan finns i vissa förbunds stadgar men däremot ej i alla. Det anses oklart om intern överprövningsrätt existerar utan stöd i stadgar. Och domstol är ej utan vidare behörig att ingripa. Rättsläget är nämligen inte helt klart rörande förfördelad medlems rätt att få skadeståndstalan prövad vid domstol. Kan en arbetstagare vägras inträde i en fackförening, om han uppfyller de formella kraven? Som regel släpps alla sökande in, men i en hel del stadgar finns det stort utrymme för diskretionär prövning. Anser styrelsen att det föreligger särskilda skäl för vägran, avvisas sökanden utan pardon. I fall av uteslutning är den enskilde medlemmen utlämnad åt betydande skönsmässig bedömning från fackföreningens sida — omdömet är författarnas till den av juridiska fakulteten i Helsingfors nyligen utgivna skriften ”Rättssäkerheten i fackföreningar” s. 88. I skriften berörs för övrigt två på sin tid mycket uppmärksammade uteslutningbeslut , som enligt författarna visar — och nu citerar jag — ”hur fullständigt rättslös den enskilde medlemmen blir när denne kommer på kant med förbundsledningen. De skönsmässiga uteslutningsförbehållen i stadgarna gör att praktiskt taget allt beteende från den enskildes sida kan betraktas som uteslutningsgrundande. Då skall man ändå komma ihåg att i de fall som nu redogjorts för så har det beslutande fackliga organet genom sina egna beslutsmotiveringar visat att det ej fanns grund för uteslutningarna; likväl kan ett beslut om uteslutning fattas.

Att det kan ha sina vedermödor att utträda ur en fackförening visas med all önskvärd tydlighet av ett färskt rättsfall från högsta domstolen . En person som ville utträda ur Svenska kommunalarbetareförbundet ansåg sig till sist tvungen att ta domstol till hjälp men möttes där av invändningen från förbundets sida, att tvisten enligt förbundets stadgar skulle slitas av skiljemän — fem till antalet — av vilka vardera parten skulle utse två och Landssekretariatet den femte. Högsta domstolen fann att den här stadgeklausulen med hänsyn till obalansen i skiljenämndens sammansättning ingav allvarliga betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt och underkände klausulens giltighet.

förening? Har man laglig rätt att slippa tillhöra en förening? Här tangeras den laddade frågan om kollektivanslutning. Tidigare har det från socialdemokratiskt håll med eftertryck hävdats, att lagstiftning till den enskildes skydd skulle kränka den grundlagsfästa föreningsfriheten. Frågan hur det förhåller sig har nyligen fått sitt svar av lagrådet . Lagrådet fann, att grundlagen icke lägger hinder i vägen för att i lag förbjuda kollektivanslutning. Man tillade, att det kunde ifrågasättas ”om föreningsfriheten omfattar åtgärder från medborgares sida som innebär att andra personer mot sin vilja eller i vart fall utan egen medverkan ansluts som medlemmar till en förening”. Sammanfattningsvis framgår ovedersägligen att det rättsliga tillståndet till en del är oefterrättligt från rättssäkerhetssynpunkt. Och omdömet gäller även utanför fackföreningarnas område. I högsta domstolens domar kan man hitta processer om uteslutning av medlem ur tandläkarförening, kennelklubb, båtklubb och mannekängförening. Beslutet om uteslutning kan även i sådant fall drabba den enskilde mer eller mindre hårt. I fallet med uteslutningen ur en båtklubb — för att nämna ett av fallen — gällde konsekvenserna tillgång till hamn och båtuppläggningsplats, anordningar vilka sannolikt tillkommit med stöd från det allmänna. Är det inte mot denna bakgrund, fru talman, obegripligt att man från socialdemokratisk sida vägrar tillmötesgå krav på lagstiftning med hänvisning till att det inte finns behov av rättsnormer? Är inte denna vägran i själva verket avslöjande för inställningen till den enskildes rättssäkerhet då motparten utgörs av ett kollektiv, en korporation? Rätten sitter i spjutstångs ände. En sådan syn på rättssäkerhet är mig fullständigt främmande; den skrämmer mig. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till den gemensamma borgerliga reservationen med dess krav på utredning av frågan om lagstiftning.

Fru talman! Det är säkert allmänt bekant vilken betydelse föreningarna i Sverige har och att de nästan undantagslöst är ideella organisationer. De allra flesta svenskar deltar mer eller mindre aktivt i det svenska föreningslivet. Man blir som regel medlem i en förening därför att man sympatiserar med den verksamhet som bedrivs inom föreningen. Det är mot denna bakgrund desto märkligare att den ideella föreningen inte omfattas av någon lagstiftning. Det är därför också alldeles nödvändigt att en lagstiftning kommer till stånd som bl.a. reglerar inträde i, kvarstannande i och utträde ur en förening. Det efterlyses också grundläggande regler för i vilken utsträckning en ideell organisation är en juridisk person. Det är även angeläget att en lagstiftning förhindrar organisationsklausuler, dvs. sådana klausuler som innebär att man för att få anställning måste vara medlem i en viss organisation. Det är också av väsentlig vikt att minoritetsskyddet regleras. Det är inte rimligt att en medlem skall vara bunden av ett beslut som fattas utan hans medverkan eller som berör frågor utanför föreningens verksamhetsområde. Fortsättningsvis är det viktigt att lagstiftningen kommer att omfatta ekonomi och revision, skadeståndsskyldighet, ansvar för uppkomna förbindelser samt upplösning av föreningen. Med stöd av detta yrkar jag bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Fru talman! De ideella föreningarna har synnerligen stor betydelse i hela vårt samhälle, för olika grupper, olika meningsinriktningar och för den enskilde. Den enskilde ges genom föreningarna såväl möjlighet att hävda sina intressen och rättigheter som förutsättningar för att tillsammans med likasinnade arbeta för det man anser vara rätt och riktigt och intressant. För hela vårt demokratiska samhällssystem är ett fritt och av statsmakterna oberoende organisationsväsende av största betydelse. Föreningsoch organisationsfriheten är grundlagsfäst och får självfallet inte begränsas. Den fråga som vi nu diskuterar och som behandlats av lagutskottet gäller om det inte skulle vara av värde att inom ramen för den grundlagsfästa föreningsfriheten ha en lagstiftning om ideella föreningar, främst i syfte att ge grundläggande regler om den enskildes ställning inom och gentemot en organisation. Vi behandlar tre motioner, varav en med mig som huvudmotionär. Under senare tid har den enskilde medlemmens rättigheter och skyldigheter inom en organisation uppmärksammats alltmer. Framför allt gäller det den begränsning av den enskilde medlemmens beslutanderätt som vissa organisationer tillämpar. Det största intresset och den starkaste kritiken har därvid riktats mot kollektivanslutningen av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet. Det är en fråga som handläggs av konstitutionsutskottet, men jag vill erinra om att centern i en motion i fjol föreslog en lagstiftning. Vårt förslag till lagstiftning har nu granskats av lagrådet, som inte haft något att erinra mot förslaget. Något som också har visat att det finns stor anledning att slå vakt om den enskildes ställning inom organisationerna är uppmärksammade fall av uteslutning eller hot om uteslutning av medlemmar samt fall där förening avtalat med visst försäkringsbolag om kollektiva försäkringar för sina medlemmar utan att ha inhämtat medlemmarnas samtycke. I samband med att vi i dag behandlade arbetsmarknadsutskottets betänkande diskuterades frågan om att vissa organisationer blockerar enmansföretagare som inte har några anställda. Föreningen riktar i sådana fall åtgärder mot en företagare som föreningen icke har något avtal med. Mot bakgrund av en rad förhållanden på detta område finns det således starka skäl att noggrant överväga behovet av samhälleliga regler för den enskildes grundläggande rättsställning inom och gentemot en organisation. Som vi ser det bör reglerna förutom skyddet mot kollektivanslutning, som skall regleras i särskild lag, gälla exempelvis rätten att bli medlem i, rätten till utträde ur och rätten att stå utanför en organisation, rättigheter och skyldigheter vid hot om eller beslut om uteslutning samt kollektiva beslut avseende medlems förhållanden utanför områden som omfattas av organisationens uppgifter. Ytterligare frågor där en lagreglering kan övervägas är minoritetsskyddet, ekonomi och revision, skadeståndsskyldighet, ansvar för uppkomna förbindelser och upplösning av förening. Andra motiv för att överväga en lagstiftning är de synnerligen viktiga funktioner som föreningar som är organiserade som ideella har i vårt moderna samhälle. Det gäller föreningarnas funktioner både som företrädare för sina medlemmar och som handhavare av viktiga uppgifter som de anförtrotts av samhället. Jämför man med vad som gäller för ekonomiska föreningar finner man att det alltid betraktats som naturligt att ha en lagstiftning avseende dessa. Lagen om ekonomiska föreningar innehåller dels regler motsvarande aktiebolagslagens regler för aktiebolagen, dels också regler om medlems rättigheter och skyldigheter samt om minoritetsskydd. Något av detta borde kunna ingå även i en ramlagstiftning som gäller ideella föreningar. Denna fråga har diskuterats vid upprepade tillfällen här i riksdagen. Under åtskilliga år avvisades de krav som framfördes med ganska bred majoritet med hänvisning till att man ville avvakta det utredningsarbete som pågick. Bl.a. ville man avvakta stiftelseutredningen och nya arbetsrättskommittén, och man har också hänvisat till kooperationsutredningens översyn av lagen om ekonomiska föreningar. På den tiden sade också vi från centerns sida att vi inte ville ta ställning till frågan om utredning beträffande en ramlagstiftning förrän resultatet av de olika utredningar som pågick förelåg. Det är ju så att dessa utredningar har avslutat sitt arbete för flera år sedan. Nya arbetsrättskommittén avslutade sitt arbete redan 1982, och stiftelseutredningen upphörde i och med ett regeringsbeslut 1983. Även kooperationsutredningen har lagt fram sitt förslag. De skäl för avslag på dessa motioner som tidigare fanns föreligger alltså inte längre. Vad vi nu har att ta ställning till är: Vill vi eller vill vi inte låta utreda frågan om en ramlagstiftning för ekonomiska föreningar? När nu socialdemokraterna med, som jag gissar, stöd av vpk framhärdar i sitt yrkande om avslag på motionerna måste man fråga sig: Vad är det socialdemokraterna är rädda för, eftersom de inte vill låta utreda dessa frågor? Vilka nackdelar skulle det föra med sig, om man låter utreda dessa frågor och får dem klarlagda? Från centerhåll hävdar vi att det är naturligt att man låter utreda frågan om lagstiftning beträffande ideella föreningar. Vi har motionerat därom i flera år, och jag vill slå fast att detta krav från vår sida grundar sig på att vi helt enkelt vill slå vakt om föreningslivet, om medlemmarna och om variationsrikedomen i föreningslivet. Föreningslivet fyller, som jag redan sagt, synnerligen viktiga uppgifter, och vi skall slå vakt om dess frihet och de enskilda medlemmarnas ställning. Samtidigt är det viktigt att vi utformar regler så att vi stärker föreningslivets ställning, så att vi ökar förutsättningarna för både medlemmarnas och övriga samhällsmedborgares tilltro till föreningslivet. Fru talman! Kravet på en utredning om en ramlagstiftning om ideella föreningar är väl motiverat — behovet finns. Skäl för att avvisa dessa krav saknas helt. Ideella föreningar betyder synnerligen mycket i vårt moderna samhälle och kommer av allt att döma att göra det även i framtiden. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till den reservation av de tre icke-socialistiska partierna som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Egentligen skulle jag när det gäller motionerna 1984/85:694, 296 och 1670 kunna vara lika kortfattad som utskottets majoritet när man i betänkandet först erinrar om att motioner med det här syftet under de senaste tio åren har behandlats av riksdagen inte mindre än sju gånger — senast våren 1984. Motionerna har varje gång avslagits. När utskottet sist hade att ta ställning till motioner av liknande innehåll, så konstaterade man att det saknades skäl för en lagstiftning om ideella föreningar. Sedan dess har inga nya omständigheter som gör att riksdagen bör frångå sitt tidigare ställningstagande framkommit. Detta föranleder utskottet att slutligen konstatera att motionerna också den här gången bör avslås. Fru talman! Låt mig inledningsvis, för att inte glömma bort det, yrka avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan. Motiven för mitt avslagsyrkande är flera. För det första: Något nytt har inte framkommit — varken i motionerna eller i inläggen här i dag. För det andra: Det pågår ett visst utredningsarbete på det här området. Stiftelseutredningen har, som Martin Olsson nämnde, arbetat med en översyn av lagstiftningen om stiftelser och har överlämnat sitt arbetsresultat i form av ett antal promemorior till justitiedepartementet. Enligt vad jag har inhämtat arbetar man för närvarande intensivt inom justitiedepartementet på förslag till en ny lagstiftning på det här området. Det är ännu för tidigt att säga hur snart detta förslag kan underställas riksdagen för beslut. Kooperationsutredningen har också framlagt förslag om viss lagstiftning när det gäller föreningar. Även detta förslag övervägs för närvarande inom justitiedepartementet, och här kan man vänta sig en lagrådsremiss vid årsskiftet 1985/86. När det sedan gäller själva behovet av en lagstiftning om ideella föreningar vill jag till en början konstatera att man i motionerna inte har kunnat peka på några missförhållanden, som bör föranleda en lagstiftning. Fru talman! När man läser motionerna är det påfallande att motiveringarna för lagstiftning om ideella föreningar alltid berör förhållanden inom de fackliga organisationerna. Man kan därför fråga sig om inte motionärerna avser en lagstiftning som enbart riktar sig mot fackliga organisationer snarare än en lagstiftning rörande ideella föreningar. Låt mig ta några exempel ur motionerna. I de moderata motionerna framhålls att det finns ett behov av grundläggande regler beträffande ideella föreningar, ”inte minst”, säger man, ”med hänsyn till den stora roll som många föreningar och då fackliga spelar i dagens samhälle”. I centermotionen framhålls att en lagstiftning — förutom regler om rätten till inträde i och utträde ur föreningen — bör innehålla regler om negativ föreningsrätt. När det gäller det sistnämnda kan det konstateras att sådana regler knappast hör hemma i lagstiftning om ideella föreningar, utan de hör till den arbetsrättsliga lagstiftningen. Frågan har, förutom på förmiddagen här i kammaren, ingående diskuterats i samband med reformeringen av den arbetsrättsliga lagstiftningen på 1970-talet. Man kom då fram till att någon speciell reglering beträffande negativ föreningsrätt inte var behövlig. Om den frågan återigen väcks på borgerligt håll, vill jag understryka att den absolut inte hör hemma i detta sammanhang. Vad Allan Ekström nyss anförde från talarstolen visar också att man på borgerligt håll avser en lagstiftning, som riktar sig mot de fackliga organisationerna — och ingenting annat. I centermotionen framhålls också att det behövs lagreglering om föreningsbeslut ”som gäller medlemmens förhållanden utanför det område som är föreningens egentliga”. Det skulle för övrigt vara bra med en förklaring av detta uttryck. För egen del tror jag att en lagstiftning som avsåg att definiera detta förhållande på ett bättre sätt än de stadgar som de ideella föreningarna har i dag skulle bli alltför detaljerad och lägga en hämsko på det fria föreningsväsendet i vårt land. Det är kanske just den växlande karaktären på de ideella föreningarna som är den väsentligaste anledningen till att riksdagen hittills har ansett att någon lagstiftning inte bör förekomma på detta område. Det är nämligen mycket svårt att föra in de här föreningarna under gemensamma regler. Under termen ideella föreningar faller ju en rad föreningar i vårt samhälle, alltifrån nykterhetsorganisationer, bridgeklubbar, frikyrkliga samfund och Röda korset till fackliga organisationer som LO, TCO, SACO/SR och Svenska arbetsgivareföreningen. Men som alltid när lagstiftning övervägs måste man fråga sig: Behövs en lagstiftning? Har det förekommit missförhållanden som inte har kunnat lösas på annat sätt och som motiverar en lagstiftning? Svaret på dessa frågor är nej. Som utskottet framhållit i sitt betänkande har det inte förekommit några missförhållanden, som kan ge skäl för så långtgående ingrepp i dessa fria föreningars verksamhet som en lagstiftning skulle innebära. Det är viktigt att betona att de ideella organisationerna måste ha ett betydande utrymme för att själva besluta i sina angelägenheter. I en lagstiftning kan man bara ge grundläggande bestämmelser om föreningarnas verksamhet och deras förhållande till sina medlemmar. Det är inte möjligt att i detalj reglera sådana förhållanden i en lagstiftning, och det vet åtminstone Allan Ekström som jurist. Sådana regler har redan i alla viktiga frågor utbildats i rättspraxis. Tvister mellan en förening och dess medlemmar prövas av allmän domstol. Vi har flera rättsfall både från högsta domstolen och arbetsdomstolen som visar detta. Av dessa rättsfall framgår bl.a., att om föreningens stadgar innehåller bestämmelser som kan betraktas som oskäliga mot medlemmarna, då kan bestämmelserna jämkas eller ogiltigförklaras av domstol. När det gäller frågan om rätten till utträde ur facklig organisation, som särskilt har tagits upp både i motionerna och i den borgerliga gemensamma reservationen, förhåller det sig på det sättet att denna rätt följer redan av allmänna föreningsrättsliga principer. Med andra ord: den rätten föreligger utan lagreglering. Detta har konstaterats såväl i doktrin som i rättspraxis. Det förhållandet att man har en lag förhindrar ju inte att en organisation i vissa fall t.ex. förvägrar medlem utträde eller inträde. Men Allan Ekström och övriga motionärer och debattörer är kanske ute efter en lagstiftning som skulle förbjuda en organisation att utesluta en medlem? I så fall bör det utsägas. För övrigt kan konstateras att frågan om uteslutning ur ideell förening diskuterades redan 1919, då lagstiftning övervägdes. Sådan lagstiftning kom inte till stånd då heller. Redan då intogs den ståndpunkten, att medlem fick uteslutas ur förening ”endast om stadgarna medgav detta samt att den stadgebestämmelse som medgav sådan rätt med skälig anledning borde godtas”. Några ytterligare förutsättningar för uteslutningsrätt föreskrevs inte. Det kan alltså konstateras att rättsläget, när det gäller just den här frågan, innebär att det finns en ovillkorlig rätt till utträde. Ingen har heller påstått något annat än att de ideella föreningar som finns i vårt land arbetar inom de rättsliga normer som slås fast av domstolarna. Att vissa förbund inom LO inte har regler som innebär rätt till utträde efter viss uppsägningstid medför inte att dessa förbund kan följa andra regler än de i rättspraxis fastslagna principerna. För övrigt förväntas LO till sin nästa kongress lägga fram förslag till en ändring av normalstadgarna på denna punkt. Det kan också konstateras att många LO-förbund och samtliga TCO-förbund i dag har regler som innebär rätt till utträde med iakttagande av viss uppsägningstid. Längre kan man inte komma lagstiftningsvägen. Med anledning av det exempel som anfördes av Allan Ekström, nämligen ett rättsfall i högsta domstolen där en skiljedomsklausul i stadgarna för ett LO-förbund underkändes såsom oskälig, skulle jag vilja fråga: Hur skall man i en lagstiftning kunna undvika sådant? Vi har en lagstiftning om aktiebolag och andra associationer i det här landet, men det hindrar inte att vissa avtalskonstruktioner av domstol kan underkännas som oskäliga. Beträffande uteslutningarna som Allan Ekström tog upp vill jag också fråga: Hur skall man genom lagstiftning kunna lösa det problemet? Det kommer alltid, också med lagreglering, att förekomma enstaka fall där det kan diskuteras om en uteslutning skett i enlighet med stadgebestämmelser eller lagbestämmelser eller inte. Sådana processer förekommer även beträffande ekonomiska föreningar. För sådana föreningar finns ju redan lagstiftning, men det förhindrar inte att det förekommer enstaka fall som strider mot både lag och stadgar. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag starkt understryka att de ideella föreningarna i vårt land alltid har tagit sitt samhällsansvar och fullgör viktiga samhällsfunktioner. Detta gäller icke minst de fackliga organisationerna — både på arbetstagaroch på arbetsgivarsidan. De ideella föreningarna har med andra ord en utomordentligt betydelsefull ställning i vårt samhälle. Föreningar, alltifrån de fackliga organisationerna, hyresgästföreningar och politiska organisationer till idrottsrörelsen och religiösa sammanslutningar, utgör i dag ett omistligt inslag i vår demokrati. Det finns, som jag redan sagt, inga missförhållanden att peka på, och en lagstiftning skulle bara försvåra och krångla till deras verksamhet. Fru talman!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
Fru talman! Jag åberopade i mitt anförande en hel rad omständigheter som bevis för mitt omdöme att den rättsliga situationen inom det område som vårt överläggningsämne avser är minst sagt otillfredsställande. Stig Gustafsson har inte kunnat vederlägga min bevisning, utan han intar, som vanligt, den ståndpunkten att det inte finns behov av lagstiftning, att allt är bra som det är. Samtidigt försöker han på något sätt misstänkliggöra de borgerliga motiven för lagstiftning. Jag frågar: Är det inte avslöjande att man från socialdemokratisk sida ej ens vågar tillsätta en utredning? Jag skall ta ytterligare ett citat ur den av mig tidigare åberopade skriften Rättssäkerheten i fackföreningar. Den kom ut i somras och är väl värd att studera. Under rubriken Relationen fackförening-enskild medlem görs en helhetsbedömning, och på s. 25 står det: ”Om alltså medlemmen inte kan betecknas som rättslös i förhållande till sin fackförening kvarstår ändå faktum att dennes rättigheter vid avsaknaden av lagstiftning och godtagbar stadgereglering har en oklar räckvidd. Det är inte görligt att med någon exakthet säga vilka rättsliga krav medlemmen kan ställa på sin fackförening.” Stig Gustafsson frågade hur den av mig förordade lagen skall se ut, vad den skall innehålla. Jag har självfallet ingen patentlösning — det blir uppgiften för den utredning som bör tillsättas.

Fru talman! Efter att ha hört på Stig Gustafsson fann jag anledning att begära ordet på nytt. Stig Gustafsson räknade upp en rad skäl för att inte gå med på kravet på en utredning, och det viktigaste skälet var att inget nytt har framkommit. Det har han förmodligen sagt alla gånger som denna fråga har diskuterats. Det är på samma sätt som när andra frågor om relationen mellan medlem och organisation diskuteras. Vi brukar årligen här i riksdagen ha en diskussion om kollektivanslutningen, och det låter ungefär likadant varje gång, trots att alla undersökningar visar att en majoritet av medlemmarna i princip tycker annorlunda än de som beslutar om kollektivanslutning. Trots att vi tidigare har hänvisat till pågående utredningsarbete och sedan konstaterat att detta är avslutat, har Stig Gustafsson nu kommit fram till att det alltjämt pågår utredningsarbete. Det kommer förmodligen alltid att pågå utredningsarbete som gör det möjligt att uppskjuta ställningstagande i denna fråga. Menar Stig Gustafsson med sitt påpekande att han och socialdemokraterna avvaktar utredningsarbete för att därefter ta ställning? Det var vi ju ense om för några år sedan, när det verkligen pågick utredningsarbete. Detta är alltså nu mer eller mindre avslutat. Samtidigt som det görs överväganden både om stiftelser och om kooperationen vore det lämpligt att också överväga en ramlagstiftning för ideella föreningar. Det har sagts att det inte råder några missförhållanden, och motionerna har tolkats så att de skulle vara riktade mot någon organisation. Centerns ställningstagande är helt klart, nämligen att vi vill slå vakt om föreningslivet och om den enskilde medlemmens ställning samt, som jag sade tidigare, bidra till att skapa ökad tilltro till föreningslivet både från föreningarnas egna medlemmar och från övriga. Skapar man ökad tilltro bidrar man även till ökat engagemang i föreningslivet. Det har vidare sagts att föreningar har olika stadgar. Det hindrar inte att vi utreder frågan om en lagstiftning. Det finns en lagstiftning för ekonomiska föreningar, och den omfattar alla, från de allra minsta ekonomiska föreningarna till de allra största, dit några av de större företagen i vårt land hör. Det är på samma sätt med aktiebolagslagen, även om det finns vissa, speciella regler för de små bolagen. Kvar står att det inte finns några bärande motiv för att avvisa begäran i motionerna och reservationen om en utredning beträffande behovet och lämpligheten av en lagstiftning om ideella föreningar. Den fråga som jag ställde i mitt förra anförande, nämligen vad socialdemokraterna är rädda för när de avvisar det kravet, fick jag inget som helst svar på. Om ungefär halva riksdagen vill ha en utredning och den andra halvan inte vill ha det, varför kan ni då inte låta riksdagen uttala sig för en utredning, så får man genom utredningen klarhet om det finns behov av lagstiftning. Av reservationen framgår klart att först skall en utredning se efter om det finns ett behov, och om den finner att det gör det bör den föreslå en lagstiftning. Med detta, fru talman, yrkar jag på nytt bifall till vår reservation.
Fru talman! Jag vill börja med att säga till Allan Ekström: Jag försöker inte misstänkliggöra några motiv. Jag bara åberopade och återgav vad Allan Ekström sade och vad som anförs i reservationen och i motionerna. Så gott som alla exempel som Allan Ekström anförde rör arbetsrätt, och alla rör fackliga organisationer. Det är tydligen inga andra föreningar som åsyftas. Frågorna om negativ föreningsrätt, kollektivanslutning och organisationsklausuler kan inte lösas genom lagstiftning om ideella föreningar. Dessa frågor tillhör, som jag redan framhållit, arbetsrättens område och ingenting annat. I reservationen påstås felaktigt, och Martin Olsson upprepade det från talarstolen, att det finns fall där föreningen avtalat med försäkringsbolag om kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar utan att ha inhämtat deras samtycke. — Sådana kollektiva hemförsäkringar har inte träffats, åtminstone inte när det gäller fackliga organisationer. Tvärtom — besluten som har träffats om sådana försäkringar har tagits i vanlig demokratisk ordning. Men det tycks vara så att man från borgerligt håll inte har riktigt klart för sig hur den demokratiska processen i ideella föreningar, av vad slag de vara må, går till. För övrigt vill jag nämna att försäkringsverksamhetskommittén har lagt fram förslag, som nu är föremål för remissbehandling och som rör just denna fråga. Även försäkringsrättskommittén behandlar vissa frågor om kollektiva försäkringar. Till Martin Olsson skulle jag slutligen vilja säga att det inte är nödvändigt eller ens önskvärt med en ramlagstiftning om ideella föreningar. Vi socialdemokrater är inte rädda för en utredning, men det här är en utredning som skulle vara onödig. Det är därför vi motsätter oss den.
Fru talman! Jag vill säga till Stig Gustafsson: Jag åberopade rättsfall även utanför fackföreningarnas område. Jag citerar ur mitt anförande: ”I högsta domstolens domar kan man hitta processer om uteslutning av medlem ur tandläkarförening, kennelklubb, båtklubb och mannekäng förening.” — Det förhållandet att jag åberopat ett stort antal fall från fackföreningsområdet beror uteslutande på att det är så lätt att hitta exempel därifrån.

Fru talman! Folkrörelserna är en omistlig tillgång i vårt svenska samhälle. Deras mångskiftande verksamhet skapar engagemang för många — både i opinionsbildande avseende och för att lösa praktiska angelägenheter. Samhällets uppgift skall vara att skapa bästa möjliga betingelser för folkrörelserna så att de kan verka på sina egna villkor. Som i all annan verksamhet krävs det förutom personliga insatser rimliga ekonomiska förutsättningar. Utvecklingen under senare år har varit allt annat än positiv när det gäller folkrörelsernas ekonomiska situation. Kostnaderna har starkt ökat samtidigt som intäkterna stagnerat. Samhällets stöd genom bidrag har direkt påverkats av återhållsamhet och osthyvelsprinciper. Samtidigt har en annan av tradition viktig inkomstkälla, lotteriinkomsterna, starkt begränsats. Skälet härtill är att folkrörelsernas lottieriverksamhet inte kunnat klara konkurrensen med den ökande statliga verksamheten med nya lockande erbjudanden. Lotterioch bingoomsättningen har för folkrörelserna minskat i realvärde med 930 milj.kr. under den senaste tioårsperioden. Samtidigt har de statliga lotterierna under motsvarande tid ökat med 1 900 miljoner. Klyftan har alltså ökat under tio år med cirka 25 96. Det är uppenbart att om denna utveckling fortsätter kommer folkrörelserna att snabbt få ökade svårigheter att hävda sig på lotterimarknaden. De marginella förbättringar som åstadkommes genom slopande av vinstskatten i varuoch tombolalotterier och genom en översyn av avgiftsreglerna ilotteriförordningen räcker inte till för att ge folkrörelsernas lotteriverksamhet ökad konkurrenskraft och en framtidschans. Givetvis skulle en tillståndsgivning innebärande att i rikslotterier tillåta en ökning av andelen vinster som får utgöras av värdepapper öka folkrörelselotteriernas attraktivitet. Detta torde lotterinämnden kunna medgiva inom nuvarande lagstiftning. Men det räcker inte för att hävda folkrörelsernas lotteriverksamhet i konkurrensen. Såväl i föreliggande motioner som under remissbehandlingen och vid uppvaktning i utskottet har stark kritik framförts av innehåll att regelsystemet på lotteriområdet, särskilt det som utformas av lotterinämnden, är onödigt detaljerat, att det administrativa förfarandet vid tillståndsgivningen är alltför byråkratiskt samt att utbetalningsrutinerna borde kunna förenklas. Därtill har framhållits att folkrörelserna har alltför litet inflytande vid Prot. 1985/86:31 tillståndsgivningen. 20 november 1985 I den proposition som låg till grund för nuvarande lagstiftningunderströks ZZHHAHN att tillämpningen inte skulle medföra onödigt betungande och krångliga rutiner. Man borde eftersträva sådana regler som förenar effektivitet med administrativ enkelhet. Beredningen av ärendet inom utskottet visar att de tillämpande myndigheterna inte förmått leva upp till detta. Med hänsyn till den stora vikten av att folkrörelserna får verka under goda förhållanden och inte onödigtvis belastas av byråkratiska hinder är det uppenbart att åtgärder skyndsamt måste vidtas för att folkrörelsernas lotteriverksamhet skall kunna utvecklas positivt. Vi reservanter menar att det är nödvändigt att lagen snarast blir föremål för en översyn. Vid denna översyn bör de frågor som föranlett kritik och som jag i det föregående behandlat ägnas speciell uppmärksamhet. Ytterligare specificering finns i slutet av reservationen. Översynen bör självfallet ske i nära samverkan med folkrörelserna. Därvid kan ytterligare frågor aktualiseras som gagnar en positiv utveckling av folkrörelsernas lotteriverksamhet, så att det skapas bättre ekonomiska förutsättningar för skyddet av de omistliga värden som folkrörelserna i vårt land utgör. Vi reservanter från alla de tre icke-socialistiska partierna är eniga om att föreslå att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en översyn av lotterilagen bör ske. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns två huvudfrågor: dels gäller det konkurrensförhållandet mellan de statliga lotterierna och folkrörelsernas lotteriverksamhet, dels gäller det lotterinämndens verksamhet, som från flera håll har kritiserats. I stort sett har situationen under de senaste åren präglats av att de statliga lotterierna haft en mycket positiv utveckling. Folkrörelsernas lotteriverksamhet har däremot inte uppvisat samma gynnsamma ökning. Utvecklingen av folkrörelsernas lotterier uppvisar emellertid inte en enhetlig bild. Några av lotterierna har hävdat sig väl i konkurrensen, medan andra haft en sämre utveckling, åtminstone om resultatet mäts i fasta priser. Orsakerna härtill finns det anledning att analysera. Vad är det för skillnad mellan dem som gått bra och dem som hävdat sig mindre väl? En av förklaringarna kan ligga i det konkurrensförhållande som råder mellan lotteriverksamhet ordnad av de lokala föreningarna och riksorganisationernas lotterier. För en liten förening är det ofta mer angeläget att sälja lotterna i det egna lotteriet, där vinsten oavkortad går till den lokala verksamheten, än att sälja riksorganisationens lotter, där den egna föreningen endast får en liten provision. När beslut skulle fattas om den nuvarande lotterilagen fördes i propositionen en diskussion om konkurrensen mellan de statliga lotterierna och folkrörelselotterierna, och den diskussionen har utskottet ställt sig bakom. De att-satser som finns redovisade på s. 15 i utskottets betänkande vill jag 73 hänvisa till. De har fortfarande sin giltighet. I dessa att-satser konstateras att det i och för sig råder en viss konkurrens mellan olika spelformer, men att det därför inte med nödvändighet finns en gemensam marknad, så att en ökning för ett lotteri måste innebära en minskning för andra spelformer. Orsaken till detta är sannolikt att olika spelformer attraherar skilda grupper av spelare. Det är med andra ord inte troligt att en begränsning av travoch galoppspel skulle innebära fler sålda lotter i ett varulotteri som anordnas av exempelvis nykterhetsrörelsen. Ändock är det naturligtvis så att omfattningen av och formerna för statens spel skall vägas mot vårt intresse av att skapa goda förutsättningar för folkrörelsernas verksamhet. Det är också angeläget att betona, och det gör utskottet, att organisationerna skall få möjlighet att utveckla och förnya sina spelformer. En aspekt på de statliga lotteriernas verksamhet är deras inverkan på det olagliga spel som otvivelaktigt förekommer. Det är givetvis ett intresse för samhället att denna ”svarta” verksamhet upphör. Sannolikt är en attraktiv spelverksamhet i samhällets regi det mest effektiva skyddet mot illegal spelverksamhet. Det finns därför anledning, utöver det förhållandet att de statliga spelformerna levererar in stora belopp till statskassan, att se till att statens spel är attraktiva och lockande för kunderna. Detta anför jag som ett argument mot dem som ser en begränsning av statens spelverksamhet som det allena saliggörande för att förbättra situationen för folkrörelsernas lotterier. Den nuvarande lotterilagen trädde i kraft den 1 januari 1983. Sedan dess har det skett förändringar. Den 1 januari 1984 gjordes vissa ändringar som innebar en möjlighet att anordnas.k. tillståndslotterier med efterhandsdragning, och insatsernas värde i frisektorlotterier tilläts höjas från två till tio kronor. Lotterifrågorna debatterades i kammaren hösten 1984, och statsrådet Bengt Göransson lämnade ett frågesvar tidigt i våras. Därvid betonade han lotterinämndens syfte att underlätta för föreningslivet. Han sade bl.a.: ”Lotterinämnden skall ge organisationerna den service de behöver för att kunna bedriva en för föreningarna effektiv lotteriverksamhet. Nämnden har alltså inte till uppgift att verka begränsande för föreningarna. Vi skall se till att lotterinämnden får möjligheter att tillfredsställande utföra sina serviceuppgifter.” Riksdagen kommer senare att få ta ställning till proposition 1985/86:46 som innebär att skatten på varulotterier slopas. Om den propositionen bifalls av riksdagen innebär det att ytterligare 17 milj.kr. tillförs folkrörelsernas lotterier. Det är en klar förbättring. I och för sig innebär det inte att folkrörelserna tillförs dessa medel, men det blir möjligt att förbättra vinsterna och på det sättet öka konkurrenskraften hos folkrörelselotterierna. Utskottsmajoriteten har i betänkandet pekat på att lagstiftningen torde ge utrymme för en ökning av den andel av vinstvärdet som får utgöras av premieobligationer eller andra värdepapper. Om den bedömningen är riktig, och allt talar för det, kan folkrörelselotteriernas ställning förbättras även den vägen. I de remissvar på motionerna som lotterinämnden har avgett framhålls att en väg att förenkla administrationen kan vara att minska kravet på kontroll — Prot. 1985/86:31 av lotteriernas utbetalningar. 20 november 1985 De ändringar som har genomförts och de ändringar som kommer att genomföras går alla i en riktning som betyder förbättringar för folkrörelserna. Det är förbättringar både i konkurrenssituationen gentemot de statliga lotterierna och i lotterinämndens hantering av ärendena. Mot den bakgrunden är utskottet inte berett att ändra på den nuvarande gränsdragningen mellan folkrörelsernas lotterier och den statliga verksamheten, exempelvis beträffande möjligheten att tillåta penningvinster i folkrörelselotterierna. Utskottsmajoriteten är inte heller beredd att i ett tillkännagivande begära en översyn av lagstiftningen och av lotterinämndens verksamhet. Vi förutsätter att den förändring mot större enkelhet i handläggningen som hittills har skett kommer att fortsätta. Det förtjänar också att påpekas att även representanter för folkrörelserna har funnit att utvecklingen av lotterinämndens verksamhet har gått i den riktningen. Naturligtvis innebär också kontakterna mellan lotterinämnden och folkrörelserna att de problem som finns lyfts fram. Till det medverkar också den aktivitet som folkrörelserna har visat i denna fråga liksom det förhållandet att frågan på olika sätt har aktualiserats i riksdagen. Det bör naturligtvis leda till ansträngningar att lösa de konflikter som kan finnas. Det torde i sak inte vara några större skillnader mellan utskottsmajoritetens och oppositionens syn på folkrörelserna och deras lotterier. Vi har gemensamt betonat värdet av folkrörelsernas verksamhet, och vi känner väl till att lotteriverksamheten har stor betydelse för organisationernas möjligheter att bedriva sin verksamhet. Det finns inte heller några delade meningar om behovet av att säkra folkrörelsernas möjligheter att även i framtiden bedriva sin lotteriverksamhet. Flera folkrörelselotterier framhåller också att de ämnar satsa på en utökad verksamhet, högre vinster och fler lotter, i en del fall med högre insatser. Skillnaden i bedömningen av dessa frågor ligger i att vi har en positiv syn på de förändringar som är på gång och en större tilltro till regeringens och lotterinämndens förmåga att lösa problemen i samförstånd med organisationerna än vad oppositionen har.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
Fru talman! Jag vill gärna understryka att i det stora hela är vi överens om att främja och värna folkrörelsernas möjligheter att verka framöver.

Det är ett starkt uttryck för den oro som folkrörelserna känner i dag. Går man sedan till remissyttrandena över motionerna finner man en mycket bestämd skiljelinje mellan remissvaren från folkrörelsehåll och svaret från lotterinämnden. Lotterinämnden hävdar självfallet sin ställning, 75 men det viktiga är ju hur tillämpningen och utvecklingen sker i praktiken. Där finns det starkt kritiska invändningar mot lotterinämndens verksamhet och det sätt på vilket nämnden har tolkat t.o.m. den nuvarande lagstiftningen. De förändringar som föreslås sägs vara marginella, och jag tror att det är viktigt att ta dem för det också.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det har förekommit kritik mot lotterinämndens verksamhet. Men man måste hålla i minnet att de lotterier som organisationerna får inkomster från är en del av lotteriverksamheten och att den konkurrenssituation som organisationerna upplever gentemot de statliga lotterierna har att göra med samhällsförändringar och annat. De olika sätt på vilka föreningarna finansierar sin verksamhet förändras med tiden. Det är alls icke givet att folkrörelsernas situation vore annorlunda om lagstiftningen hade haft en något annan utformning. Inom hela statsförvaltningen finns en trend att servicefunktionen poängteras och myndighetsfunktionen kommer mera i bakgrunden. Det vore ju märkligt om inte denna utveckling också har nått och kommer att påverka lotterinämnden. Utskottsmajoriteten har den tron att den diskussion som har uppstått med anledning av folkrörelsernas agerande och motionerna i det här ärendet kommer att ge upphov till samtal och möjligheter att uppnå en lösning samförståndsvägen.
Fru talman! Det är ju väldigt bra att vara optimistisk, men det har verkligen inte visats några tendenser till samförstånd från lotterinämndens sida under de gångna tre åren. Det kan väl ändå betraktas som synnerligen bekymmersamt, när det nu redovisas att realvärdet av den ökning som skett är väsentligt större inom den statliga lotteriverksamheten än i den verksamhet som bedrivs av folkrörelserna. Jag vill gärna för min del säga att det säkert alltid kommer att vara på det sättet att de statliga lotterierna kan göra reklaminsatser i en omfattning som det är svårt för folkrörelserna att nå upp till.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande 1985/86:1 om vissa lotterifrågor diskuteras främst frågan om folkrörelselotteriernas möjlighet att utvecklas och hävda sig på lotterimarknaden. Jag har som motionär föreslagit att det inom ramen av nuvarande lagstiftning vidtas sådana åtgärder att konkurrenssituationen förändras till fördel för folkrörelselotterierna samt att ett enklare hanteringssystem för lotteriärenden tillskapas. De svenska folkrörelserna har av hävd bedrivit en samhällsnyttig verksamhet där man tagit till vara och utvecklat medborgarnas intresse för ett socialt engagemang till samhällets bästa. Den demokratiska grund vårt samhälle vilar på i dag har också till stor del under åren skolats fram genom ett målmedvetet och engagerat arbete av hundratusentals frivilliga ledare i olika folkrörelser. Att ta ett socialt ansvar för den uppväxande generationen är — Prot. 1985/86:31 också en självklar uppgift för folkrörelserna i dag. Genom förkortad 20november 1985 arbetstid och ökad fritid blir emellertid detta arbete än mer betydelsefullt i framtiden. En fritid utan innehåll följs nämligen ofta av oengagemang och drogproblem som leder till håglöshet och likgiltighet hos ungdomen och som samhället i sig har svårt att komma till rätta med. Här är det viktigt att folkrörelserna med alla sina frivilliga ledarkrafter och sitt oegennyttiga arbete finns att tillgå. Fru talman! Jag vill understryka att inkomsterna från lotterioch bingoverksamhet är av avgörande betydelse för att folkrörelserna skall kunna genomföra den samhällsnyttiga verksamhet på ideell grund som de bedriver. Lotterioch bingoomsättningen har för folkrörelserna minskat i realvärde — det har också nämnts tidigare — med 930 milj.kr. mellan 1975 och 1984, medan de statliga lotterierna under motsvarande tid ökat i realvärde med 1 900 milj.kr. Vid genomgången av kulturutskottets betänkande konstaterar jag att utskottet delar den uppfattning som framförts i motionen om folkrörelsernas värde och betydelse i det fortsatta samhällsbyggandet. Jag skulle därför gärna ha velat se att utskottet klarare uttalat behovet av en översyn av gällande situation. Exempelvis tror jag att det finns en gemensam marknad för lotterier, vilket innebär en minskning för lotterier av en typ vid en motsvarande ökning för annan typ av lotteri. Jag tolkar ändå utskottets skrivningar som relativt positiva, då utskottet bl.a. understryker vikten av att folkrörelserna och andra organisationer inte möts av onödiga byråkratiska hinder samt att ideella föreningar bör ges möjlighet att utveckla och förnya sina lotterier för att bättre kunna hävda sig i konkurrensen med andra lotterier. Fru talman!

Fru talman! Det måste anses angeläget att den konstintresserade allmänheten får möjlighet att på en plats — i en permanent utställning — studera och njuta av de stora svenska 1900-talskonstnärerna. Moderna museet äger i dag mer än 2 000 nummer modern svensk konst 7 men kan inte visa dessa konstverk annat än i tillfälliga utställningar. Problemet består i för små lokaler. Moderna museet kom till år 1958 och har fått en tillbyggnad som utfördes 1974-1975. Det är dags att planera för ytterligare en tillbyggnad. Den kan lämpligen användas för att presentera samlingarna av modern svensk, men också övrig nordisk, konst. Enligt styrelsen för statens konstmuseer kan en sådan tillbyggnad göras i direkt anslutning till museet på Skeppsholmen. Dessutom framhåller både statens konstmuseer och byggnadsstyrelsen i sina remissvar museets brist på lagerlokaler och pekar på att museet saknar ordentlig entré och reception. Tyvärr finns inte några medel till någon tillbyggnad i dag. Men vi anser att man måste planera för framtida satsningar. Det finns för övrigt privata bidragsgivare som uttalat intresse för projektet. Vår uppfattning är att en markerad viljeinriktning från riksdagens sida skulle aktivera dessa donatorer. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation till förmån för motion 864.

Herr talman! Exploateringen av Nasafjälls silvermalm var ett desperat försök att ekonomisera trettioåriga kriget. Det jättelika kalhygge, som växte fram där skogen höggs ner för att få fram kolved till hyttans behov, har ännu inte återbeskogats med barrskog. Vissa lämningar efter den led som användes vid silvertransporterna finns också kvar. Silvermalmsbrytningen är en del av bygdens historia. Silvervägen och Silvermuseet är nyskapade namn som påminner oss i Arjeplog om det gamla namnet Silbojåkk. I Silvermuseet finns redan många föremål från gruvoch bruksdriften. Självfallet är det ur alla synvinklar värdefullt om dokumentationen av Nasafjälls silververk och av hur villkoren för de arbetande vid gruvdrift och transporter tedde sig hålls samlad på ett ställe. Denna viljeinriktning ledde till den motion som kulturutskottet nu avstyrker. Kulturutskottet hänvisar i sitt betänkande till det fjällmuseum som avses att bli ett specialmuseum för fjällregionen i Sverige. Det är klart att man som norrbottning är glad över satsningen i Jokkmokk. Naturligtvis har ett specialmuseum för fjälloch samehistoria en stor betydelse för länet och för Jokkmokk. Säkerligen kommer Nasafjäll att tas fram som en intressant del av den svenska fjällregionen vid detta museum. Nu finns i Arjeplog ett redan etablerat, mycket välskött museum, Silvermuseet. Där finns redan ett stort antal föremål från Nasafjällsdriftens dagar. Ett bifall till min motion skulle ha varit ett värdefullt bidrag för att ytterligare utveckla Silvermuseet. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 1 till kulturutskottets betänkande 1985/86:3.

Herr talman! En levande museiverksamhet är ett nödvändigt villkor både 20 november 1985 för att bevara vårt kulturarv och för att ge alla människor tillfälle att njutaav. Z— —ÄA-: konst i dess olika former. Det är därför inte förvånande att kulturutskottet varje år får motioner att behandla vilka tar upp önskemål om nya museer eller andra frågor som är relaterade till museiverksamheten i vårt land. I det nu aktuella betänkandet, nr 3, behandlas bl.a. önskemål om ett invandrarmuseum, om ett varvsmuseum i Göteborg och om dokumentation av silvermalmsbrytningen i Nasafjäll. Dessa önskemål är säkert vällovliga i sina krav på att viktiga kulturföreteelser bör dokumenteras i någon form. Utskottet har inte velat föreslå riksdagen att bifalla motionerna, och jag skall med några ord motivera utskottets ställningstagande. Statens kulturråd har för ett år sedan fått i uppdrag att utreda de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets museiväsende. Utskottet, som finner det angeläget att invandrarnas kulturer och samhällsförhållanden dokumenteras, har noterat att denna fråga kommer att behandlas i anslutning till museiutredningens arbete. Kulturrådet har också pekat på att det inte är en lätt uppgift att sammanställa sådan dokumentation. På grund av tidigare erfarenheter från sina hemländer har invandrarna många gånger svårt att förstå att deras erfarenheter kan ha ett värde för framtiden och att brev och annan skriftlig dokumentation bör bevaras. Just sådana saker har en tendens att försvinna, och det är angeläget att så inte sker. Frågan om ett varvsmuseum i Göteborg har varit uppe i riksdagen vid flera tillfällen tidigare. En särskild kommitté, utsedd av kommunstyrelsen i Göteborg, har haft i uppdrag att utreda frågan och har överlämnat en rapport med förslag om bildande av en särskild stiftelse, Stiftelsen Svenskt varvsmuseum. Denna rapport är för närvarande föremål för beredning, och någon särskild åtgärd behöver därför inte vidtas av riksdagen. Ett museum om silvermalmsbrytningen i Nasafjäll föreslås, som vi hörde, i en motion av Paul Lestander och det bör enligt förslaget kunna förläggas till Arjeplog. Som Paul Lestander sade bildades förra året en stiftelse, Stiftelsen Svenskt fjälloch samemuseum, som skall vara huvudman för ett specialmuseum för fjällregionen i Sverige. Investeringskostnaderna uppgår till hela 66,5 milj.kr. och finansieras huvudsakligen med regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel. Utskottet förutsätter i sin skrivning att epoken med silvermalmsbrytning i Nasafjäll kommer att dokumenteras i detta museum. Dessutom måste utskottet liksom riksdagen i övrigt vara restriktiv när det gäller medel för byggande av helt nya museer. Utskottet har också behandlat en motion av Karin Ahrland m.fl. som föreslår att möjligheterna att bygga ut Moderna museet skall utredas, något som vi också just har hört. Målet skulle vara att få till stånd ett statligt museum för svensk nutidskonst. Jag anser själv att det är viktigt att vi någon gång i framtiden får möjlighet att samlat exponera en större del av den svenska moderna konsten. Nuvarande förhållanden och begränsat utställningsutrymme hindrar Moderna museet att hålla ett tillräckligt stort material permanent tillgängligt för allmänheten, och mycket finns lagrat i museets magasin. 79 Utskottet har vid behandlingen av motionen inhämtat upplysningar såväl framkommer besvikelser över att nuvarande utställningslokaler inte är tillfredsställande och man framhåller att vissa åtgärder måste prioriteras. Bl. a. måste i första hand klimatförhållandena förbättras, så att nuvarande samlingar inte förstörs. Lagerlokalerna är för små och i övrigt också otillfredsställande. Även entréförhållandena måste förbättras. Alla som har varit på Moderna museet måste slås av häpnad inför bristen på sådana utrymmen som vanligtvis tillhör ett museums entré. Utskottet finner det angeläget att en upprustning av Moderna museet kommer till stånd. Frågan om en utbyggnad, som motionen ju i första hand tog upp, ser utskottet i ett större museipolitiskt sammanhang. För de statliga museerna innebär nuvarande planering att investeringsutrymmet under den kommande femårsperioden i första hand skall ägnas åt två stora, redan beslutade projekt. Det gäller nybyggnad av Wasamuseet och omoch tillbyggnad av Riksmuseet. Vidare upprustas Nationalmuseum, och Fotografiska museet byggs om. Det finns åtskilliga hål att stoppa museipengar i, och därför måste alltid prioriteringar ske. Detta hindrar inte att det är av största betydelse att vår tids nationella konst kan visas på ett tillfredsställande sätt och under lämpliga förhållanden. Men tiden är enligt utskottets mening inte mogen att redan nu börja utreda frågan. Moderna museet är en inspirationskälla för många aktivt verkande konstnärer och en glädjekälla för många, både invånare och turister, i vår huvudstad. Herr talman! Låt mig lägga till: För några veckor sedan kunde vi se gamla, vackra segelfartyg på Riddarfjärden. Kulturutskottet framhöll redan 1980 att det kulturarv som vår äldre sjöfart representerar måste uppmärksammas, mot bakgrund av sjöfartens betydelse förr och nu och med hänsyn till de stora grupper av människor som haft sin utkomst av näringen. Ansvaret för att följa denna utveckling ligger på statens sjöhistoriska museum. Utskottet tycker också nu att det är angeläget att det, vid sidan av museernas dokumentation och belysning av sjöfartens historia, bedrivs aktiviteter i syfte att bevara fartyg. Därtill kan läggas att många enskilda och föreningar av olika slag lägger ner ett självuppoffrande arbete på att rädda gamla fartyg av olika slag. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Mitt förslag gick ut på att det skulle sättas upp en permanent utställning baserad på det material som tagits fram vid de arkeologiska utgrävningarna i Silbojåkk i samband med regleringen av Sädvajaure och att den utställningen skulle placeras på Silvermuseet i Arjeplog. Det är klart att det behövs prioriteringar, men jag utgår från — som Ingrid Sundberg säkert också märker vid ett studium av mitt anförande — att Nasafjäll kommer att få en spegling i fjällmuseet i Jokkmokk, som en intressant del av fjällvärlden i allmänhet.

Herr talman! Jag kan förstå Paul Lestander, som finner det angeläget att bibehålla fynden nära den ort där de en gång har tagits fram. Samma förhållande märker vi inom hela museiområdet. Göteborgarna vill t.ex. att Varvsmuseet skall ligga i Göteborg. Var och en vill dokumentera företeelser inom den egna orten och kommunen, och det förstår jag. Samtidigt kan man se det hela ur en annan synvinkel. När det växer fram ett stort och intressant museum i Jokkmokk, som då representerar hela fjällvärlden och samekulturen därtill, kommer det att få väldigt många besökare. Med all sannolikhet kommer en förläggning av Nasafjällsfyndigheterna till Jokkmokksmuseet att kunna medföra att många fler människor än bygdens och dem som besöker just Arjeplog får tillfälle att ta del av det värdefulla materialet. Herr talman! Detta ville jag bara lägga till de motiveringar av utskottet som jag tidigare framförde.
Herr talman! Jag avser inte att i någon del tala mot Jokkmokksmuseet, utan för Silvermuseet i Arjeplog.

Herr talman! Varför har vi från Helsingforss län besvärat riksdagen med en motion om ett nytt riksmuseum, när vi vet att det är angeläget att spara inom alla områden? Det finns naturligtvis flera svar på den frågan, men ett är att ca 40 96 av alla utrikes födda i landet, dvs. omkring 220 000 personer, bor i vårt län. I Botkyrka kommun bor nu omkring 18 000 av dessa utrikes födda, och de utgör drygt 26 90 av kommunens befolkning. Detta är alltså en förklaring till att idén om ett invandrarmuseum med nära anknytning till forskning om invandring väcktes i Botkyrka kommunfullmäktige och att riksdagsmän från Helsingforss län fört frågan till riksdagen. I vårt län finns många och skiftande erfarenheter av invandring inte minst från de senaste årtiondena. Vi har sett åtskilliga positiva effekter men också mött svårlösta problem. Vad händer i ett modernt industrisamhälle där en stor del av invånarna har sina rötter i en helt annan kultur? Vad krävs för att vi nu och i framtiden skall kunna ge tillräckligt utrymme för olika kulturyttringar? Hur många i Sverige känner assyriernas/syrianernas stolta historia? Hur skall vi kunna ta till vara de unika möjligheter som våra invandrare för med sig hit? Det är en lång och mödosam väg att finna sin plats i ett nytt land. Det skulle bli lättare om man upptäckte att det nya hemlandet inte är främmande för det 81 egna landets kultur och historia utan har samlat in kunskaper om detta. Man skulle kunna söka efter delar av sin egen historia — och känna stolthet över den även i sitt nya hemland. Vi svenskar skulle också få lättare att förstå våra nya grannar och arbetskamrater. Vi har ju sett hur motsättningar mellan olika grupper kan utvecklas och få helt förödande konsekvenser. Vi vet också att det finns personer och grupper som sprider rent rasistiska budskap. Kunskap om varandras olika ursprung måste vara ett viktigt bidrag till att motverka motsättningar mellan människor. Man blir rädd om den människa som man ser som sin kompis. Riksdagens ansvar för en lyckad invandring är stort. Kommer vi att få uppleva ett rikt och mångfasetterat kulturliv, som ger utrymme för förståelse och samarbete mellan olika grupper inom landet och mellan nationerna? Vi motionärer finner det anmärkningsvärt att Sverige saknar ett centralt museum om invandringen i landet. Sedan mycket lång tid tillbaka har människor kommit hit av olika skäl. Men vi har ingen samlad dokumentation eller forskning om invandring. Det måste vara angeläget att råda bot på denna brist, särskilt med hänsyn till de snabba förändringar som utvecklingen inom många områden för med sig. Vi behöver nu mer än någonsin gårdagens historia, eftersom mycket i historien inte får upprepas. Vi har därför begärt en utredning om inrättande av ett invandrarmuseum. Det är bra att kulturrådet i sin utredning om centrala museer nu tar upp frågan om en dokumentation av invandrarnas kulturer. Min förhoppning är att kulturrådet snart skall lägga fram förslag om hur arbetet med en sådan dokumentation skall genomföras. Jag ser det som en viktig del — ett första steg — mot ett centralt invandrarmuseum, och jag kan därför i dag yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt. Herr talman! Till slut några ord om lokaliseringen: Vi säger i motionen att det skulle vara lämpligt att förlägga museet till Helsingforss län och Botkyrka kommun. Flera faktorer motiverar den lokaliseringen, men framför allt det förhållandet att många skulle kunna få direkt nytta av ett invandrarmuseum i Botkyrka kommun. Det skulle bli lättillgängligt för många, både invandrare och svenskar som har kontakt med invandrare i skolor och på arbetsplatser. De skulle kunna ta del av utställningar, dokumentation och andra aktiviteter, och många skulle också kunna medverka i aktiviteterna. Forskare och andra som skulle komma att samarbeta med ett invandrarmuseum beläget i en invandrartät kommun skulle få möjlighet att arbeta i en miljö som är en del av den verklighet de skall dokumentera. Skolan, fritiden, arbetslivet och boendet präglas i mycket stor utsträckning av det faktum att det i Botkyrka finns en blandning av märniskor med olika ursprung. I Botkyrka väntar vi med stort intresse på vad kulturrådet kommer fram till i sin utredning. Under tiden fortsätter vi att söka efter möjligheter att dokumentera erfarenheter och utveckla idéer som kan komma till nytta för ett kommande invandrarmuseum. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet 1985/86:3. Jag har med detta velat understryka vikten av att invandringen och därtill hörande frågor får en bättre behandling än hittills. Det finns en uppenbar risk att vi skjuter viktiga kulturfrågor åt sidan när vi skall hantera en kärv ekonomi.

Herr talman! Jag vill passa på att slå ett slag för cirkuskonsten. Jag skall inte göra någon frivolt, men en liten försiktig piruett. Cirkuskonsten har i dag en mycket bekymmersam situation. Det finns två kulturformer som skiljer sig från andra därigenom att de når breda publikgrupper: dels cirkus, dels film som visas på bio. Både cirkus och film har hittills varit så publikdragande att de klarat sig utan särskilda stödinsatser mycket länge, men för närvarande genomgår båda kulturformerna en stark förändring. Cirkusen har mycket gamla traditioner i Sverige. I betänkandet hänvisar vi till en rapport från kulturrådet, som redogör för att den första svenska cirkusen grundades redan 1873. I många bygder tillförde den resande cirkusen omväxling, hisnande upplevelser och satte fantasin i rörelse. Men under senare år har allt färre cirkusar kunnat fortsätta sin verksamhet i Sverige. De stora cirkusarna har minskat i antal. Det är småföretag och import av utländska cirkusar som har, drägligt, hållit cirkusen vid liv. Dessa förändringar beror sannolikt på att det har blivit betydligt svårare än förr att driva en stor svensk cirkus. En utländsk cirkus med gynnsamma förhållanden i hemlandet kan däremot kanske lättare göra enstaka gästspel i Sverige. Svårigheten att driva seriös cirkusverksamhet ligger inte bara på det ekonomiska planet. Samhällsregleringen av cirkusverksamheten utgör en svår stötesten. Detta har beskrivits mycket utförligt i kulturrådets utredning, som ju 1983 överlämnades till departementet. Det är en flora av skiftande föreskrifter och myndighetsanvisningar som drabbar cirkusarna särskilt hårt och ofta blir outhärdliga, eftersom cirkusarna ständigt måste förflytta sig till nya platser med nya tillstånd, nya myndighetskontroller, nya ansökningar OSV. I detta betänkande utvecklar utskottet ganska ingående skillnaden mellan allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster. fr.o.m. 1977 hänfördes allmänna teaterföreställningar, konserter och bioföreställningar till lagen om allmänna sammankomster. Det innebar ett stort steg framåt, eftersom det klart underlättar arrangerandet. I den här typen av föreställningar inkluderas — det kan man se av praxis — både popmusikoch gatumusikföreställningar och även helt klart varietéföreställningar. Det är svårt att se varför cirkusen inte skulle kunna hänföras till samma bestämmelser. Just nu är ett betänkande från ordningsstadgeutredningen ute på remiss, och där har man behandlat just cirkusföreställningarna. Man föreslår i det betänkandet fortfarande ingen förändring. Det kommer naturligtvis att bli nödvändigt för riksdagen och för regeringen att i sinom tid ta ställning till 83 detta, men i samband med att vi behandlar det föreliggande utskottsbetänkandet måste man säga att det är anmärkningsvärt att det fortfarande är så svårt att komma på lösningar för att underlätta cirkusföreställningar. Det finns andra detaljer i själva arbetet med att bedriva cirkusverksamhet som också borde gå att underlätta. Man har talat om att på riksplanet utfärda bestämmelser, sköta kontrollen av tält osv., så att man inte behöver klara av detta hos varje brandmyndighet i varje kommun. De största svårigheterna och hindren finns naturligtvis ute i kommunerna. Det vore därför väldigt bra om Kommunförbundet kunde titta på cirkusens arbetsförutsättningar och kanske ge riktlinjer till kommunerna för vad man kan göra för att underlätta cirkusföreställningar. I några fall har man gett kulturnämnderna uppdraget att underlätta samordningen och svara för kontakterna. Det har visat sig att det märkbart har förbättrat cirkusens situation. Kulturutskottet har också betonat att möjligheterna att visa djur inte får ytterligare beskäras. Annars kan det gå så långt att själva nerven, det som är identiteten i cirkusen, riskerar att gå förlorad. Slutligen noterar utskottet med tillfredsställelse att det inom departementet pågår en planering för att utarbeta någon form av handlingsprogram för hur man skall främja cirkuskonsten. Det är mycket positivt att man verkligen håller på med den här frågan. Från utskottets sida ser vi det som ytterst angeläget att åtgärder verkligen vidtas som underlättar cirkusens förhållanden.

Herr talman! Jag är medveten om att jag inte kan göra lika eleganta piruetter som utskottets vice ordförande, men vill gärna instämma i hennes engagerade anförande om behovet av att främja cirkuskonsten. Det är angeläget att vi verkligen ser till att en traditionell och i historisk mening så viktig kulturell verksamhet som cirkuskonsten också får möjligheter att utvecklas i framtiden. Motionärerna framför krav på ett heltäckande program. För min del vill jag säga att det är många komponenter som måste till, om man skall kunna värna cirkuskonsten i framtiden. Det gäller t.ex. utbildningsområdet. Vidare gäller det att underlätta i olika avseenden. Framför allt är det naturligtvis viktigt att inte alltför mycket uttunna det material som cirkusen skall få använda. Jag tänker då på djursidan. Under senare år har det varit litet olyckligt att de lokala brandmyndigheterna har gjort så olika bedömningar när det gäller så enkla och praktiska saker som tältdukarnas beskaffenhet. Här borde det vara möjligt att finna likartade tillämpningsföreskrifter, trots de decentraliserade beslutsfunktionerna på det här området. Det har blivit något bättre, och man får hoppas att det fortsätter i den riktningen.